Fru talman! har frågat miljö och klimatministern hur regeringen och han, inom sitt ansvarsområde, säkerställer att Sverige har en trygg, stabil och klimatneutral elförsörjning under kommande vinter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Som Thomas Morell mycket riktigt påpekar kommer belastningen på elnätet att öka under vintern när behovet av uppvärmning av våra bostäder är som störst. Detta är anledningen till att Affärsverket svenska kraftnät har upphandlat att Karlhamnsverket ska utgöra del av effektreserven mellan den 16 november och den 15 mars varje år ända fram till 2025. Anledningen till att Karlshamnsverket har varit i drift under september månad är att de höga energipriserna i Europa har gjort det lönsamt för ägaren att producera el. Verkets ägare Uniper har ställt Karlshamnsverket till marknadens förfogande av kommersiella skäl. Anläggningen har inte beordrats av Svenska kraftnät att producera el av driftssäkerhetsskäl eller för att det har funnits risk för effektbrist. Inför den kommande vintern bedömer Svenska kraftnät i sin rapport om kraftbalansen på elmarknaden att den sammanlagda installerade effekten kommer att vara cirka 3 500 megawatt högre jämfört med årsskiftet 2020/21. Precis som vid förra årsskiftet beror ökningen framför allt på ökad installerad effekt av vindkraft. Regeringen arbetar för att säkerställa att Sverige har en trygg, stabil och klimatneutral elförsörjning året runt. För att möta den ökade efterfrågan på el behöver elmarknadens aktörer emellertid fatta beslut om investeringar i nya elproduktionsanläggningar. Därför har regeringen tagit flera initiativ för att skapa så goda förutsättningar för det som möjligt. Bland annat arbetar regeringen med en nationell strategi för elektrifiering som tar ett helhetsgrepp om förutsättningarna inom energisektorn. Arbetet med elektrifieringsstrategin påbörjades under 2020 och har nu gått in i sin slutfas.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! När jag skrev interpellationen gick Karlshamnsverket för full maskin, om man kan uttrycka det på det sättet. Det gick åt 140 000 liter olja varje timme. Bryter man ned det blir det 2 333 liter varje minut eller 39 liter varje sekund. Det produceras ganska mycket koldioxid i en sådan anläggning. När vi pratar om att gå över till ett fossilfritt samhälle blir det lite avigt om man producerar el med olja och kör ut det i elsystemet medan jag står hemma och laddar min elbil och tror att det är miljövänligt. Det rimmar lite illa. Statsrådet säger i svaret att det var lönsamt för ägaren att producera elen på detta sätt. Det kan det vara. Men elpriset nere i Skåne drog också iväg ganska ordentligt för ett tag sedan. Det var uppe i 224 öre per kilowattimme. Det priset noterades den 7 oktober. Priset återspeglar efterfrågan och tillgång. Det kan alltså hända att det inte fanns risk för att ljuset skulle slockna. Men hur som helst fick man betala ganska duktigt för den el som producerades, och den togs in från utlandet. Det är lite olyckligt att vi har hamnat i situationen att vi inte själva har tillräcklig energiproduktion hemma i stugan. Elen är ändå ett av de viktigaste energislagen vi har för industrin, för att värma bostäder och för all verksamhet vi har. Vi kan titta bara på hur mycket ström som går åt varje dag i det här huset. Att sätta oss i en situation där vi inte har tillräckligt med inhemskt producerad energi utan där vi måste köpa el utifrån till skyhöga priser är inte särskilt bra. Jag är lite nyfiken på vad regeringen avser att göra där framöver. I svaret sägs det att man har en strategi för elektrifiering. Det är jättebra. Men jag hade velat se den strategin för flera år sedan, att man hade kommit fram till en strategi och en plan för hur man ska täcka energibehovet. Det handlar inte bara om att generera el. Det handlar lika mycket om att få ut elen till konsumenten. Men där är man inte ens framme vid ett förslag, och vintern närmar sig. Vi är nu i oktober månad. Vi har en höstmånad, november, kvar. Sedan går vi in i vintern. Har vi otur får vi en kall vinter i år, även nere i Skåne. Om elpriset hamnar på 224 öre per kilowattimme kommer det att bli en dramatisk kostnadsökning för dem som ska värma upp sina bostäder. Jag tycker att regeringen har handskats med energifrågan på ett tafatt sätt. Man ligger hela tiden steget efter. El är oerhört viktigt för vår industri. Det är viktigt för människors välmående och för att de ska kunna värma sina hus. Det är också viktigt i den övergång i vårt samhälle som innebär att vi ska elektrifiera fordonen. Senast i går diskuterades i tv den dramatiska ökningen i nybilsförsäljningen av elfordon. Men vad hjälper det att sälja elbilar om det är tomt i kontakten? Jag vill gärna få ett svar på det från statsrådet.
Fru talman! Som framgick av mitt svar tidigare kommer Sverige vid den kommande nyårsaftonen att ha 3 500 megawatt mer installerad effekt än vi hade förra nyårsaftonen. Jag kan väl gå så långt som att hålla med Thomas Morell när det gäller att det är viktigt att vi har tillgång till el. Men Thomas Morell verkar ha missförstått en del saker när det gäller energiförsörjningen och energipolitiken. Jag tänker för ordningens skull gå igenom några. I Sverige produceras 99,2 procent av elen fossilfritt. Det betyder att när Thomas Morell tankar en dieselbil är 100 procent av utkomsten fossil. Men när han tankar en elbil är utkomsten 0,8 procent fossil. Det är alltså en gigantisk skillnad mellan de två. Det stämmer att vi har en försäkring i Karlshamnsverket, som ibland är fossildriven. Men den är alltså inräknad i de 99,2 procenten fossilfrihet. Man kan undra lite varför Sverigedemokraterna oroar sig så mycket över det fossila innehållet i Karlshamnsverket, som körs i snitt en dag vartannat år, när samma sverigedemokrater vill sänka priset på bensin och diesel. Det skulle göra att vi använder mer fossila bränslen och importerar mer olja från Mellanöstern och gör oss mer beroende av energitillförsel till Europa från Putin. Det är klart att det är frestande för en sverigedemokrat att tro att världen slutar vid Skånes gräns. Men vi är sammankopplade med övriga Europa. Det stämmer att vi importerade el tre dagar förra året, trots att vi har ett överskott på årsbasis på 35 terawattimmar. Det betyder att vi 363 dagar om året exporterar el till våra grannländer, vilket trycker bort koldioxidutsläpp där. Det är något som Thomas Morell borde vara glad över. Det stämmer också att vi importerar några timmar om året. Vad importerar vi då? Vi importerar framför allt fossilfri vattenkraft från Norge. Jag tror att det var 83 procent av vår import som var vattenkraft och el från Norge. Vad kommer som nummer två? Det gör Danmark. 13 procent av vår elimport kommer därifrån tre dagar om året. Av de tre dagarna kommer 96 procent av vår import från Norge och Danmark. Det är länder som när det gäller lågt fossilavtryck bara kan slås av Sverige. Vi har alltså en betydligt bättre situation än våra grannländer, exempelvis Finland, som är beroende av nettoimport. Vi har nettoexport och ett stort överskott. Vi har överskott, och Finland har underskott. Vi har drabbats i betydligt mindre omfattning av elprishöjningar på kontinenten än andra länder. Exempelvis Frankrike, ett land som till väldigt stor andel är beroende av kärnkraft, har fått betydligt högre energiprishöjningar än Sverige och betydligt högre energiprishöjningar än Skåne. Samma sak gäller för Köpenhamnsregionen och Holland. Vad bör då göras? Vi behöver öka överföringskapaciteten till södra Sverige. Vi behöver se över elområdesindelningen, och om den bidrar negativt i så fall ändra den. Vi behöver öka energiproduktionen i södra Sverige. Därför beslutade regeringen i förra veckan att begränsa avgifterna för havsbaserad vindkraft så att Svenska kraftnät även kan bygga ut infrastruktur till havs och inte bara på land.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Jag har inte helt hundra på att de som bor nere i Skåne tycker detsamma som statsrådet just sa om att de inte har drabbats så mycket av elprishöjningar. Får man betala 224 öre per kilowattimme är man nog rätt så less på det. Det är jag övertygad om. Vad den här diskussionen ska handla om är vår möjlighet att hålla igång vår industri. Klippans pappersbruk varslade 24 av de 75 anställda. De stängde av en produktionslina. De hade inte råd att producera, för det var så dyra elkostnader. Det har stått bland annat i Dagens industri och Sydsvenskan. Det är bara att läsa där. Det är inte bara elpriset, om man ska vara ärlig. Det är även priset för naturgas, för de använder också det. Där har priset sexdubblats. Men den ena bördan läggs på den andra. Till slut går det helt enkelt inte att hålla igång en produktion. Då får man skicka hem människor från jobbet. Ola Ringdahl är vd på Lindab. Han befarar blackout. Så uttrycker han sig. Man måste titta på andra ställen för framtida produktion. Det är illavarslande när våra företag som försörjer så många människor i dagligt arbete börjar se sig om efter andra platser att ha sin produktion på för att man upplever att Sverige inte klarar detta. Det borde stämma till eftertanke. Det borde även statsrådet känna en oro för. Det gör jag. Det handlar om att människor inte kan gå till jobbet för att produktionen blir så dyr att man inte har råd att hålla igång den. Det här var två exempel. Det är Klippans Bruk som fick dra ned en produktionslina och varsla 24 personer och sedan Lindabs vd som säger att man måste titta på andra ställen för framtida produktion. Det är för att elpriset är högt. Sedan kan vi lägga en börda till på detta. Det är att dieselpriset ligger på nästan 20 kronor litern. Det får också en dramatisk konsekvens för hela industriproduktionen. Man sitter med två Svarte Petter. Det ena är att elpriset för att driva produktionen är högt. Det andra är att när man väl ska leverera sina varor ut till kund är transporterna dyra. Det är två saker som regeringen har sjabblat med, om man ska uttrycka sig lite enkelt. Höga energipriser riskerar industriproduktion. Det riskerar att allt fler människor kommer ut i arbetslöshet. Det oroar mig, och det borde rimligen också oroa statsrådet och hela regeringen. Börjar vår industriproduktion att tappa fart för att vi inte kan säkerställa energi, eller att energikostnaderna blir så höga att det inte lönar sig att driva verksamheten, är vi illa ute.
Fru talman! Bara så att det inte råder några oklarheter om detta: Jag tycker att elpriset i Skåne är för högt. Jag tycker att prisskillnaderna i Sverige är för stora. Jag har lagt fram politiska förslag för att förändra detta, och jag är beredd att lägga fram fler förslag för att förändra detta. I detta avseende råder det ingen oenighet. I det andra däremot råder det en del oenigheter. Jag tänker försöka att bena ut det. En sak till är vi överens om. Låga energipriser är bra för svensk industri. Låga elpriser och säkra elleveranser är det fundament som har gjort att världens första koldioxidfria stål etablerar sig i Norrbotten. Det är det fundament som gör att Europas största batterifabrik byggs i Skellefteå. Det är också skälet till, tror jag, att Volvo får den största lastbilsleveransen på ellastbilar i hela världen. Det är fantastiska framgångar för svensk industri som jag tror att både jag och Thomas Morell gläds över. Sedan går jag till Morells exempel. Vi börjar med Lindab. Jag har träffat Ola Ringdahl. Jag ska ställa samma fråga till dig, Thomas, som jag ställde till Ola. Vilka länder och vilka områden tittar du på, eftersom det svenska elpriset ibland är hälften eller en tredjedel av konkurrentländernas? Om du tycker att det svenska elpriset är för högt, vart funderar du på att flytta? Vi har Europas lägsta elpriser. Det är rimligt att vi oroar oss för prisfluktuationer i elpriset. Men icke förty, även dagen med det högsta priset och timmen med det högsta priset var elpriset högre i Köpenhamn, Amsterdam och Paris. Vilka länder är det vi tittar på om man ska flytta på grund av elpriset? När det gäller Klippans Bruk kröp det sedan fram att det inte var elpriserna på den förnybara elen som var Klippans Bruks problem. Det var att man var beroende av fossilkraft. Jag tror att det är talande för hela Europa just nu. Man har ett osunt beroende av olja från Mellanöstern och fossilgas från Putins Ryssland. Har man det så sätter man sig också i deras händer. Ska vi klara att pressa priserna på energi och klara att göra oss oberoende av det måste vi öka den förnybara produktionen i Sverige. Vi ska vara oberoende av Putin och oljeschejker. Först då kommer vi att kunna fortsätta att ha Europas lägsta elpris. Vi ska hålla ögonen på företagsklimat, och vi ska hålla ögonen på det andra. Men det går inte att som Thomas Morell peka på Karlshamnsverket och att det några dagar producerar med olja för att sedan sänka priset på diesel och bensin och på det sättet trycka upp utsläppen mångdubbelt mer än vad Karlshamnsverket förmår att producera. Det, min kära kammare, är dubbelmoral.

Fru talman! Just energikostnaden är oerhört viktig för att industrin ska orka hålla produktionen igång. Men det är ändå på det sättet att sten läggs på börda hela tiden. Vilka kriterier som styr Ola Ringdahl på Lindab vill jag inte blanda mig i. Men han har i varje fall sagt att man måste titta på andra ställen för framtida produktion. Det tolkar jag som att det är för dyrt att producera i Sverige. Man måste se sig om efter någon annan plats att göra det. Om det sedan enbart är elpriset eller en kombination av elpris och höga transportkostnader låter jag vara osagt. Statsrådet hade frågat honom. Jag antar att han också har fått ett svar från honom. Det sker en förändring i vårt samhälle. Precis som statsrådet sa har Volvo fått en stororder på elektriska lastbilar. Det produceras elektriska bilar, och det säljs elektriska bilar i en allt högre takt. Men det ställer också krav både på att vi kan producera el och att vi kan leverera el. Annars blir de bilarna verkningslösa. I vår familj bytte vi faktiskt bil i våras. Vi köpte ingen elbil, utan vi fortsatte med diesel av det enkla skälet att jag drar ganska tungt med bilen. Vi diskuterade med säljaren om detta med laddbara bilar. De kunde inte ha mer än tre ladduttag på Bilkompaniet där vi köpte vår bil. Jag ber om ursäkt för att jag sa ett namn där. Skälet var att kommunen inte kommer att bygga ut elnätet förrän 2029. Skulle de få upp fler stolpar släcker de kvarteret. Detta är ett bekymmer. Det är inte bara att producera el; man måste också se till att den kommer ut i stolparna så att det går att ladda de här elbilarna som vi nu vill ha ut på marknaden framöver.
Fru talman! Jag får börja med att be talmannen och Thomas Morell om ursäkt. Debatten ska naturligtvis ske via talmannen och ingenting annat - mittåt! Fru talman! Thomas Morell gömmer sig bakom Lindab och vad han själv tror. Därför vill jag i stället genom talmannen fråga Thomas Morell: Vart tror han att ett företag som oroar sig för elproduktionen och elpriserna i Sverige skulle kunna flytta? Svaret blev att han inte visste. Det svaret är enkelt att begripa eftersom alla länder i närområdet har högre elpriser än Sverige. Sverige har de konkurrenskraftigaste elpriserna. Fru talman! Jag delar Thomas Morells oro över att utbyggnadstakten för laddplatser är lite långsam. Sverige är i och för sig en av de länder i Europa som har flest laddplatser. Men om man är orolig över detta - varför vill man då som Sverigedemokraterna skära ned de bidrag som har lett till att Sverige leder Europatoppen för laddbara bilar? Det rimliga hade varit att stödja regeringens initiativ för att få fler laddplatser på plats. I stället gör Thomas Morell och Sverigedemokraterna det motsatta: Man drar ned på stödet. Det blir färre laddplatser. Det blir svårare att köra elbil. Då kommer naturligtvis kunderna att göra som Thomas Morell; de väljer att köpa en dieselbil och bidra till klimatförstöringen i stället för att köpa en elbil och bidra till klimatlösningen.